Herr talman! Inte ens en högerregering skulle ha kunnat åstadkomma en större omfördelning från fattiga till rika. Det är ett citat, men är det Lars Werner eller Stig Malm som har sagt det? Ingen av dem. Det var Börje Hörnlund, centerpartist, som sade det i den senaste valrörelsen. Jag håller med Börje Hörnlund. Det är en formidabel omfördelning som regeringen håller på med. Den har satsat på en tredje väg, som gett en massa pengar till de rika. Om det finns någon hut, skulle jag vilja säga, tycker jag att man borde kunna ta tillbaka litet grand av det som den tredje vägen har gett i form av den otroliga spekulation som pågår. Men jag hör ju att Karl Hagström är mera beredd att tillmötesgå de borgerliga partierna, bl.a. när det gäller valutautlänningarna, än att förlita sig på krafter som står till vänster, och det är beklagligt. Jag skulle vilja upprepa frågan om bankerna: Hur kommer det sig att de svenska bankerna är de vinstrikaste i världen, i ett land som sägs vara ett solidariskt samhälle där man skall värna om de små?
Herr talman! Här fick vi frågan: Vem skall äga i det framtida Sverige? Det kan visst vara hushållen, men då måste vi skapa förutsättningar, och det gör inte en borgerlig politik, det visade den borgerliga regeringsperioden. Sedan kom frågan om aktiemarknaden: Var skall aktiehandeln ske? Den kan ske i Sverige, men det är inte tvunget. Maggi Mikaelsson var ganska duktig på att tala om hur väldigt stor omsättningen är för dagen på börsen, och det kan väl då inte tyda på att kapitalplacerarna är rädda för att handla med svenska aktier på den svenska börsen. Sedan kommer frågan om vi över huvud taget skall ha aktier i Sverige. Svaret blir detsamma. Det ser vi ju. Finns det något annat land som har en sådan aktiemarknad som vi har i Sverige? Till sist vill jag säga följande till Maggi Mikaelsson. Ja visst, vi har gött aktiemarknaden och kapitalet under ett antal år, men vi har också skapat full sysselsättning efter de borgerliga åren.

Herr talman! Karl Hagström sade att en borgerlig regering inte skulle se till att hushållen skulle kunna få möjlighet att spara i aktier. Jag vill hävda att det är precis tvärtom. En borgerlig moderat regering skulle, genom att vi vill sänka skattetrycket och sänka skatterna, ge en klar fördel för hushållen att kunna spara i egna aktier. Det skulle vara en guds välgärning om vi fick den utvecklingen i vårt land. Jag fick inget svar beträffande villaägarna, och villaägarna fick framför allt inget svar från Karl Hagströms sida. Det är hög tid att de får besked. De skall lämna in sin fastighetsdeklaration om några månader och har ingen aning om hur effekterna av den nya fastighetstaxeringen blir när det gäller inkomstaxering och förmögenhetsbeskattning.

Herr talman! Det finns en fråga som jag tycker är intressant att beröra, den gäller det gåvoskattefria beloppet på 2 000 kr. Det infördes 1958, dvs. för 30 år sedan. Frågan är då om det har skett någon förändring. Nej, det har inte skett en enda uppräkning på 30 år. När man införde den regeln 1958 var tanken att individer i Sverige skulle kunna överföra ett mindre belopp sinsemellan utan att staten lade sig i det. Detta belopp har emellertid inte omräknats på ett sådant sätt att det i dag motsvarar vad det var värt 1958. Om så vore fallet, skulle det ligga kring 13 000 kr. Socialdemokraterna vill inte medverka till en förändring ens på denna enkla lilla punkt. När det gäller frågan om vi skall ha små eller stora företag i Sverige fick jag inget som helst svar ifrån Karl Hagström. Små företag klarar inte den kapitalbeskattning vi har i Sverige. Vi får då stora företag och mycket små företag. Däremot får vi inte medelstora företag. Mindre företag kan inte växa eftersom de köps upp av de större. Jag har redan förstått att socialdemokraterna är för att aktiehandeln skall ske utomlands. När det gäller penningmarknadsinstrumenten har jag förstått att det är på samma sätt. Avslutningsvis vill jag säga att när det gäller förmögenhetsbeskattningen betalar man i Sverige förmögenhetsskatt vid 400 000 kr. Med den förändring som man förväntar sig när det gäller allmän fastighetstaxering kommer taxeringsvärdet för många villor att mer än fördubblas. Det betyder att många småhusägare i Sverige kommer att få betala förmögenhetsskatt som de tidigare inte har behövt göra. Varför kan man inte medverka till en justering ens på denna enkla punkt?
Herr talman! Av Karl Hagströms svar kan man dra slutsatsen att för hans och socialdemokratins räkning spelar det ingen roll var handeln med de svenska aktierna äger rum, om det är på Stockholms fondbörs eller någon annanstans. Vi tycker att svenska aktier i allt väsentligt skall säljas och köpas i Sverige. Omsättningssiffrorna i statistiken talar i detta hänseende sitt tydliga språk. Handeln är på väg att förläggas till andra börser än Stockholms fondbörs. Karl Hagström kommenterar icke förmögehetsbeskattning av arbetande kapital. Det skall noteras att det är ett i företagen bundet kapital, som icke låter sig konsumeras av den som innehar förmögenheten. Jag kan instämma i det som Börje Hörnlund sade och Maggi Mikaelsson sedan citerade, nämligen att förmögenhetsomfördelningen har varit enorm under socialdemokraternas senaste regeringsperiod. Det beror dock inte på brister i förmögenhetsbeskattningen. Det beror på brister i inkomstskattesystemet, som har gjort att man har fått denna snedfördelning av förmögenheterna i Sverige. Den förmögenhetsbeskattning som sker av arbetande kapital medför att man måste ta ut mycket stora belopp ur den verksamhet som företaget bedriver för att man skall kunna betala skatten på förmögenheten. Detta har skadeverkningar, inte i första hand för den enskilde som berörs, utan för hela samhället.
Herr talman! Karl Hagström och jag tycks vara ganska överens om läget på börsen i dag. Det är synd att vi inte kan bli mera överens när det gäller de krav som vi har ställt i reservationerna. Man kan åtminstone tycka att utskottsmajoriteten skulle kunna gå oss litet mer till mötes. Jag måste kommentera det som sades om högkonjunkturen och de borgerliga åren. Jag föredrar nog en socialdemokratisk regering — eller jag kanske skall säga att jag har gjort det tidigare — framför en borgerlig. Jag tycker i alla fall att det är något förmätet av socialdemokraterna att ta åt sig äran av den högkonjunktur som vi befinner oss i. Den är världsomspännande i vad gäller västvärlden. Det är inte i första hand Sveriges eller socialdemokraternas förtjänst. Eftersom vi nu faktiskt befinner oss i denna högkonjunktur vore det bättre att vi försökte se till att fördela litet grand av överskottet, inte bara till några få utan till flera av svenskarna. Merparten av Sveriges befolkning har inte den minsta glädje av denna högkonjunktur, mer än att man i och för sig har ett arbete. Det är dock bra och viktigt. Överskottet i övrigt får man emellertid inte del av. Man kan inte betala hyran med hjälp av statistik som visar att det går bra för Sverige.
Herr talman! Britta Bjelle tog upp en gammal lag. Jag undrar då varför den borgerliga regeringen inte gjorde någonting åt den, om nu beloppen inte har förändras sedan dess. De satt väl i regeringsställning under den tiden? Jag skulle vidare vilja fråga Britta Bjelle när en socialdemokratisk regering har ställt till det så att svenskar har fått gå från gård och grund? Jag kan förstå att man försöker tolka det på det sättet, men vi har ju sagt att underskottsavdraget inte skall påverkas av boendet i framtiden och av det framtida skattesystemet. Framdeles får vi sedan diskutera hur det kommer att se ut. Jag kan dock garantera att svensken inte skall behöva gå från gård och grund till följd av en socialdemokratisk politik.
Herr talman! Först vill jag bara kort säga att jag tycker att det är riktigt befriande att höra att vpk ser klart när det gäller den högkonjuktur som socialdemokraterna har dragit nytta av. Beträffande det gåvoskattefria beloppet måste jag hålla med socialdemokraterna om att det var beklagligt att vi inte höjde det då. Det är dock inget skäl till att man inte nu 30 år senare ändå skulle göra något åt det, eftersom skillnaden har blivit så enorm fram till i dag år 1989. Jag har ingen som helst uppfattning om att jag skulle ha sagt att jag trodde att socialdemokraterna har för avsikt att någon skall gå från gård och grund. Jag sade att i samband med den allmänna fastighetstaxeringen kommer många småhus att få sina taxeringsvärden fördubblade. Det betyder att de som i dag inte har förmögenhetsskatt förmodligen kommer att få det, om Prot. 1988/89:95 man inte gör någonting åt den gränsen. Det är en väldig skillnad. Socialde 12 april 1989 mokraterna vägrar att medverka till en förändring som innebär att man flyttar upp nivån när det gäller förmögenhetsskatt så att småhus inte kommer in under den.

Herr talman! Detta betänkande om beskattningsregler för ideella föreningar speglar ett inte ovanligt läge i riksdagen: en utredning eller ett kommittéarbete pågår, och de flesta av frågorna som tas upp i betänkandet får vänta på utredningens ställningstagande. Detta är en vedertagen och ofta klok beslutsprocess. Men man kan ju fråga sig om vi då skall uppta riksdagens alltmer trängda tid med dessa problem. Det är dock som vi alla vet av betydelse att motioner väcks även under en utredningstid och att man därigenom uttrycker önskemål och viljeinriktning på det som utredningen, eller i detta fall Stiftelseoch föreningsskattekommittén, behandlar. Reservationerna i betänkandet speglar t.ex. folkpartiets uppfattning, att man borde underlätta för människor som under en kort tid har stora inkomster att skattemässigt utjämna dessa över en längre period. Majoriteten i utskottet hänvisar till de möjligheter som redan finns. Men dessa är uppenbarligen inte alls tillräckliga. Varför flyttar i så fall så många så fort de börjar tjäna litet pengar? Det finns andra yrkeskatogorier med samma inkomstoch skatteproblem. Men idrottsutövarna, som reservation 5 gäller, har ofta några mycket få år av förhöjda inkomster. Därför är vi tillsammans med moderater och centerpartister beredda att minska marginaleffekterna på deras skatt. Folkpartiets förhoppning är givetvis också att en eventuell marginalskattereform skall undanröja en del av problemen. Betydelsen av mer ideellt arbete i dagens samhälle tas ofta fram i debatter och tal. I handling kunde vi omsätta det tack vare att idella föreningar får lägre skatt genom ett grundavdrag anpassat till kostnadsutvecklingen. Vi stöder därför förslaget i reservation 1 på en uppräkning från 15 000 till 40 000 kr. Detta skulle även förenkla deklarationsarbetet. Herr talman! Utöver stöd till reservationerna 1 och 5, och i övrigt till utskottets hemställan, vill jag också uttrycka förhoppningen att den kommitté som arbetar med stiftelseoch föreningsskattefrågorna också verkligen behandlar de frågor som Elver Jonsson tar upp i motion Sk465.

Herr talman! Med hänvisning till och med huvudsakligt instämmande i den argumentation som har anförts för reservation 1 i tidigare inlägg, vill jag inledningsvis yrka bifall till densamma. Jag vill också yrka bifall till reservation 5, också där med huvudsakligt instämmande i tidigare inlägg. Därutöver vill jag peka på det alldeles exceptionella värdet av att elitidrottsutövare stannar kvar inom landets gränser och också erlägger sin skatt här. Jag tänker då inte närmast på värdet av det ekonomiska utfallet för statsbudgeten, vilket från statsbudgetsynpunkt är försumbart. Det stora värdet ligger i den positiva påverkan på breddutövandet när det gäller resp. idrottsverksamhet som kan ske genom att elitidrottsmännen stannar i Sverige. Ungdomar tycker alltid att det är positivt att se sina idoler någon gång in natura. Det ger också idrottsutövarna möjlighet att delge dessa ungdomar sina erfarenheter, antingen i ledarroll eller vid spontana sammankomster. Jag vill redan i mitt inledningsanförande ställa en fråga till fru Sandberg Fries med anledning av majoritetens motiv för att avstyrka motionerna i detta hänseende. I betänkandet kan nämligen läsas att ”gällande regler erbjuder möjligheter till inkomstutjämning genom pensionsförsäkring eller genom förskjutning av beskattningen till senare år, exempelvis genom en årlig fördelning av de ersättningar som utgår”. Hur kan denna förskjutning ske på ett smidigare sätt än det som föreslås i reservationen, nämligen det skogskontoliknande system som där berörs?

Herr talman! När jag hör Bo Lundgren frågar jag mig vad moderaterna egentligen menar med ideella organisationer, dessa ideella organisationer som nu sponsras med stora medel och som finansieras reklamvägen. Detta har vuxit till en större affär än jag skulle tro egentligen var meningen med idrott och andra, från början ideella organisationer. Låt mig därför först uttrycka mitt beklagande över att man i en reservation tycks anse att reklam på idrottsmän och idrottskvinnor skall uppmuntras skattevägen. Jag anser att det tvärtom är förnedrande att idrottsfolk skall tvingas springa omkring som levande reklampelare för Electrolux eller Löfbergs Lila. Detta är en av de många beklagliga konsekvenser av kommersialiseringen av idrotten, särskilt då elitidrotten. Jag yrkar alltså ett djupt känt avslag på den moderata reservationen i detta avseende. Däremot är jag glad över att vi har kunnat förena oss i reservation 1. Motiven hos de partier som står bakom reservationen kan möjligtvis vara olika. Jag kan bara redogöra för miljöpartiets de gröna motiv. Vi ser ökningen av avdraget med 40 000 kr. för de ideella föreningarna som ett steg mot erkännandet av den informella sektorn. Människor skall kunna ägna sig åt jobb som inte är betalda, just av intresse, idealitet eller av ansvar för sina medmänniskor. Idrottsföreningar och andra klubbar är just en sådan miljö, och då tänker jag i första hand på de flesta vanliga klubbarna — de som inte sponsras av reklam eller drar in stora summor på elitidrotten och dess åskådare. För dessa vanliga, så värdefulla ideella föreningar är avdraget på 40 000 kr. av stor betydelse. Därför yrkar jag bifall till reservation 1.

Herr talman! Jo, det vet vi visst. Ideell verksamhet är sådan som inte är direkt betald och där det i stor utsträckning inte heller utgår någon skatt. Vi har också sett att det numera har gått ganska snett just med idrotten. Transfersummorna för fotbollsspelare har blivit allt högre och det handlar över huvud taget om mer pengar. Jag tycker i och för sig att det inte alls är orimligt att överförande av pengar i det här sammanhanget beskattas. Vad vi vill uppmuntra — och det är därför som vi har en motion gemensam med moderaterna — är just sådan verkligt ideell verksamhet som bedrivs i liten skala, där krafterna är frivilliga, där utgifterna är små och där avdraget på 40 000 kr. betyder någonting. Vi vill inte uppmuntra de stora kommersiella apparaterna.

Herr talman! Jag tror inte att den lokala affärsidkaren sätter in sin annons bara av idealitet. Om han bara ville hjälpa sin idrottsförening kunde han faktiskt ha hjälpt till, exempelvis som idrottsledare på frivillig basis. Jag tror nog att det rör sig om kommersiell verksamhet från vederbörandes sida.

Herr talman! Som framgått av den diskussion som hittills har förts i denna fråga handlar det om ett antal motioner som har väckts under den allmänna motionstiden och som tar upp olika frågor som rör beskattning av ideella organisationer och idrottsledare. Förhoppningsvis skall debatten också handla om det. När jag hörde Bo Lundgren var jag ett tag tveksam om det var samma betänkande som vi diskuterade. Från utskottets sida avstyrker vi samtliga motioner. Jag skall helt kort motivera varför vi gör det. Flera av de krav som förs fram i motionerna behandlas i framför allt en utredning som just nu pågår. Detta gäller kravet på höjning av grundavdraget, kravet på en översyn av gränsdragning mellan skattepliktig och icke skattepliktig verksamhet samt kravet på möjligheterna till dispens från det s.k. öppenhetskravet. Samtliga dessa frågor tas upp i stiftelseoch föreningsskattekommittén. Den kommittén tillsattes i februari förra året. Som namnet antyder har den till uppgift att se över reglerna när det gäller inkomstoch förmögenhetsbeskattning av stiftelser och ideella föreningar. För övrigt har jagi dag inhämtat att utredningen just nu står i begrepp att ta itu med frågor som rör de ideella föreningarna. Eftersom vi i riksdagen brukar vara ganska noga med att våra beslut är väl genomtänkta, är det också brukligt att vi inväntar resultat av pågående utredningar innan vi gör våra ställningstaganden. Så bör ske även när det gäller kraven i de nyssnämnda motionerna. Ett av kraven återfinns i reservation 1. I ett par motioner krävs slopande av bingoskatten. Där vill jag helt kort påpeka att riksdagen nyligen, så sent som förra året, fattade flera beslut på området. De besluten innebär nya förenklade och förbättrade regler för bingospel. De reglerna gäller från den 1 januari i år. Yrkandet i detta avseende, som återfinns i dagens betänkande, avslogs med bred majoritet av riksdagen förra året. Vi ser inga skäl till att ändra inställning i denna fråga. När det gäller kravet på slopande av reklamskatten — det är ett utredningskrav från moderaterna, vilket kanske inte hittills framgått — kan jag säga att reklamskatteutredningen föreslagit vissa förändringar som rör ideella föreningar. Utredningens betänkande övervägs för närvarande i finansdepartementet. Vi menar i utskottet att riksdagen bör avvakta departementets funderingar i denna fråga innan vi tar ställning till eventuella förändringar av reklamskatten. Två frågor som behandlas i betänkandet gäller idrottsutövare. Den ena gäller höjning av schablonavdraget för idrottsledare och idrottsutövare. Frågan har tidigare behandlats av riksdagen, så jag hänvisar till vad utskottet tidigare sagt på denna punkt. Vi har alltså ingenting att erinra mot att det görs en uppräkning av schablonavdraget, om det visar sig att det finns skäl till det. Vi anser dock fortfarande att det är riksskatteverket som bör pröva denna fråga och vidta eventuella förändringar. Till detta kommer att inkomstskattekommittén skall pröva förändringar av tjänsteavdragen. Det stärker oss i uppfattningen att det inte nu finns anledning till åtgärder från riksdagens sida. Den andra frågan gäller inkomstskatteutjämning för elitidrottare. Inte heller på den punkten har utskottet funnit skäl att ändra sina tidigare ställningstaganden. Vi är alltjämt negativa till resultatutjämning rent generellt. Vi ser inte någon anledning till att särbehandla s.k. idrottsstjärnor. Vi erinrar i betänkandet på nytt om de möjligheter till inkomstskatteutjämning som finns enligt gällande regler, t.ex. pensionsförsäkringar. Vi dristar oss faktiskt att tro att frågan om marginalskatterna kommer i ett annat läge när den stora skattereformen genomförs i en inte alltför avlägsen framtid. Jag vill, herr talman, mot denna bakgrund yrka bifall till utskottets förslag och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Som motiv för att inte tillgodose kraven i reservation 5 angav fru Sandberg-Fries möjligheterna till pensionsförsäkring och eventuella marginalskattesänkningar. Hon kommenterade däremot inte den fråga jag ställde i mitt anförande om vilken teknik som åsyftas i det i betänkandet avgivna motivet. Man säger där att förskjutning av beskattning kan ske till senare år, exempelvis genom en årlig fördelning av de ersättningar som utgår. Vore inte den bästa tekniken att tillämpa för detta ändamål just den som förespråkas i reservation 5?
Herr talman! Jag hade väntat mig att Yvonne Sandberg-Fries skulle ge ett svar på den mycket konkreta fråga som Rolf Kenneryd ställde. Man kan säga att idrottsutövare under en kort tid — ofta en tid då de egentligen skulle utbilda sig för ett yrke — ägnar sig åt sin sport och får in väldigt stora pengar, ibland för stora, tycker många. Men de har inte råd att avstå från att försöka få behålla så mycket som möjligt av sina inkomster. Ofta får ju idrottsmännen påbörja sin utbildning först vid 23-24 års ålder — en utbildning som andra har kunnat skaffa sig långt tidigare. Mot den bakgrunden verkar Yvonne Sandberg-Fries inte hantera dessa problem särskilt konstruktivt. Allting verkar vara så negativt. Jag hoppas att den kommitté som arbetar med dessa frågor ser mera konstruktivt på problemen. Det var väl fler än jag som såg programmet i TV i lördags kväll om Ingemar Stenmark. Man gjorde ju ett slags resumé av vad han utfört. Visserligen är han inte särskilt gammal. Men han har ändå varit verksam inom idrotten i 15 år. Jag beklagar inte hans ekonomi på något sätt. I stället tror jag att han har klarat sig alldeles utmärkt. Han har ju kunnat verka under så pass lång tid. Men nog har jag många gånger tyckt att det var synd att han bosatte sig så tidigt utomlands. Det var synd att han inte längre ville vara kvar i Sverige. Naturligtvis har han hela tiden behållit kontakten med Sverige. Men ändå har han på något sätt varit att likna vid en främling. Skulle det ha behövt vara så om vi hade haft ett annat skattesystem?
Herr talman! Bo Lundgren försöker föra ett slags ideologiskt resonemang om föreningslivet med utgångspunkt i detta betänkande från skatteutskottet. Men han tar upp alla möjliga frågor som inte alls behandlas i det aktuella betänkandet. Dessutom tycker jag att han är närmast oförskämd mot oss socialdemokrater, när han beskriver vår inställning till de frivilliga organisationerna. Det är nästan på sin plats med en ursäkt från Bo Lundgren, som påstår att vi skulle ha något slags korporativa ambitioner eller korporativ syn i fråga om de frivilliga organisationerna. Bo Lundgren svänger litet fram och tillbaka när det gäller beroendet av bidrag. Han beklagar att idrottsföreningar är beroende av bidrag från stat och kommun. Jag förstår att det är ytterligare ett uttryck för moderaternas inställning. Jag tänker då på det faktum att man en gång för några år sedan ville dra in aktivitetsstödet till idrottsrörelsen. Man kan inte hävda att idrottsrörelsen skall vara helt oberoende — dvs. oberoende såväl av stat och kommun som av företag som vill vara med och finansiera idrottslig verksamhet. Då återstår inte mycket, även om man inom idrottsrörelsen är duktig på att sälja lotter exempelvis. Så till frågan om idrottsutövarna. Jag är inte helt säker på att det här problemet är så stort som man vill göra gällande i denna debatt. Det finns förvisso många idrottsutövare som lämnar Sverige för att bosätta sig i andra länder, åtminstone för en tid. Men huvudmotivet till att de flyttar utomlands är vanligtvis att de vill utöva sin idrott där. Ishockeyspelare åker till Kanada eller USA för att få vara med och spela i professionella ligor där. Tennisspelare spelar tennis överallt på jorden. Åker man skidor, som t.ex. Ingemar Stenmark, är det närmare från Monaco till skidorterna i Alperna än det är från Tärnaby i lappmarken. Jag tror att man i varje fall inte skall överdriva detta problem. De flesta stora idrottsstjärnor som flyttar utomlands gör det för att kunna utöva sin idrott, inte för att komma undan skatt.

Herr talman! Problemet för idrottsutövare med extremt höga inkomster är inte så stort, säger Yvonne Sandberg-Fries. De tävlar ju utomlands och det gör att de trivs där, säger hon. Men det är väl ändå inte det som driver dessa idrottsutövare att också låta sig skattskrivas utomlands. I betänkandet tillstår en majoritet inom skatteutskottet detta problem. Man säger att det låter sig bemästras på ett visst sätt. Jag har två gånger frågat hur problemet skulle kunna lösas på det sätt som här anges. Jag utber mig ett svar på den ställda frågan utan att upprepa denna. Jag har, som sagt, redan ställt samma fråga två gånger.
Herr talman! Jag kan inte avstå från att göra kommentaren — andra har ju gjort det — att det väl ändå är en väldigt stor skillnad mellan att flytta till Kanada för att spela ishockey där man bor och att flytta till Monaco. Slalombackarna i Monaco är ju inte särskilt många. Vi vill inte skapa något frälse av idrottsutövare. Men man borde kunna se mera konstruktivt på detta problem och åstadkomma lättnader, precis som när det gäller andra inkomsttagare med mycket stora tillfälliga inkomster. Det finns möjligheter i detta sammanhang. Jag tänker då på t.ex. redan etablerade skogskonton. Även om Yvonne Sandberg-Fries inte vill ta ställning i frågan i dag, hoppas jag att hon kanske via sina kanaler kan skicka en hälsning till kommittén om att det går att hantera detta på ett positivt sätt.
Herr talman! Jag hävdar ännu en gång att Bo Lundgren bättre borde välja sina ord. I egenskap av socialdemokrat anser jag mig vara kränkt. Jag är uppvuxen inom arbetarrörelsen, som de flesta av oss, och jag har lång erfarenhet av Folkrörelsesverige. Jag kan därför inte stillatigande acceptera att jag betraktas som korporativist — det må vara att det är skojigt för Bo Lundgren att uttrycka sig på det viset. Jag tycker att han borde ha ett annat språkbruk, om han nu vill föra en seriös debatt i denna fråga. När det gäller aktivitetsstödet, Bo Lundgren, hävdade ni moderater faktiskt att det var kommuner och landsting som skulle betala. Det var bara det att ingen i hela idrottsrörelsen trodde er. Jag delar i högsta grad den bedömningen. När det gäller bingon finns det ju möjligheter att spela om pengar i och med det beslut som riksdagen fattade förra året. Men jag är inte alldeles säker på att det är etiskt riktigt att helt befria den här typen av spel med pengar från skatt. Det tål nog att tänka på både en och två gånger, Bo Lundgren! Det är inte säkert att det är riktigt klokt att göra det. Jag är inte heller säker på att idrottsrörelsen i dess helhet anser att det är klokt. I varje fall är moderaterna helt ensamma om sin reservation i denna fråga. Låt mig vidare bara konstatera att idrottsmän i allmänhet har större möjlighet att fördela ersättningar över flera år än vad andra inkomsttagare har. Det har varit populärt att använda diverse kända idrottsmän som exempel i den här debatten, och jag vill därför bara nämna att Ingemar Stenmark flyttade utomlands under den borgerliga regeringsperioden, medan Björn Borg nu har kommit tillbaka med sina miljoner till vårt land. Jag tror att man inte skall överdriva problemet utan får ta det för vad det är.

Herr talman! Får jag ställa följande fråga till fru Sandberg-Fries med anledning av det bristfälliga svaret på min tidigare framställda fråga: Vilka möjligheter är det som fru Sandberg-Fries avser när hon talar om möjligheter att utjämna inkomster för idrottsutövare mellan olika år?

Herr talman! Jag vet inte om jag skall tolka det sista inlägget från Bo Lundgren som en ursäkt, eller hur det skall uppfattas. Jag föredrar att tolka det som en ursäkt, och därmed är jag nöjd på den punkten. När det sedan gäller utjämning av inkomster har vi i betänkandet nämnt vissa möjligheter, t.ex. pensionsförsäkringar, men det finns också en del system som är uppbyggda av idrottsrörelsen själv. Ingemar Stenmark är faktiskt ett bra exempel på detta. Man har genom att förvalta vissa inkomster i idrottsrörelsens regi skapat ekonomisk trygghet för framtiden för denne utomordentlige slalomåkare, som dessutom kommer från en mycket vacker del av Sverige, nämligen Västerbottens län, där jag en gång föddes. Det finns alltså möjligheter. Också det faktum att vårt land har alldeles fantastiska framgångar på idrottsarenorna runt om i världen tyder väl på att vår politik när det gäller att stödja föreningslivet och idrottsrörelsen inte är alldeles felaktig, utan att det går att med framgång bedriva idrottsverksamhet i vårt land. Det är vi naturligtvis djupt tacksamma för.

Herr talman! I betänkandet om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cypern förekommer samma progressionsklausul som i tidigare ickenordiska avtal. Klausulen innebär att en för övrigt skattefri utländsk inkomst sammanläggs med den svenska, varigenom denna senare inkomst blir högre beskattad än som annars skulle varit fallet. Då samma fråga debatterades så sent som i december förra året, nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation nr 1. Vi moderater har krävt att ett dubbelbeskattningsavtal inte får innehålla rätt för ländernas resp. finansministrar att förlänga eller eljest justera ingångna avtalspunkter, varigenom riksdagens beskattningsrätt skulle kunna kringgås. Detta motionsyrkande har varit remitterat till konstitutionsutskottet, och utskottets enhälliga yttrande var positivt. Enligt konstitutionsutskottet bör regeringen alltid förelägga riksdagen förslag som kan beröra riksdagens beskattningsrätt. Att vi ändå i reservation 2 tagit upp beskattningsrätten beror på att det i kommittédirektiven till utredningen om den indirekta beskattningen inte betraktas som självklart att riksdagens exklusiva beskattningsrätt också skulle omfatta den indirekta skatten. Självfallet bör den göra det, och riksdagen bör göra ett uttalande av denna innebörd. Med det sagda, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 2.

Herr talman! Jag kan hålla med den moderate företrädaren om att riksdagen har den fulla beskattningsrätten. Den moderat som dessförinnan talade hävdade att vi behöver en idépolitisk debatt och att moderaterna har en klar och konsekvent linje. Jag förstår inte detta när jag hör det senaste inlägget. Riksdagen skall ha den fulla beskattningsrätten, säger alltså moderaterna, och de får medhåll av miljöpartiet de gröna. Men jag yrkar inte bifall till moderaternas reservation utan till miljöpartiets reservation nr 3. Denna reservation överensstämmer ord för ord med moderaternas, utom på en enda punkt: vi menar allvar med att beskattningsrätten skall ligga i riksdagen. Ni vill inte överföra den till regering eller myndighet — är det kanske en socialdemokratisk regering som ni tänker på, eller vad? Vi menar att den inte heller skall överlåtas till överstatliga organ. Vi menar alltså, så att säga, allvar med det som ni säger. EG och överstatliga organ kommer att ha den reella beskattningsrätten när det gäller punktskatter, indirekta skatter och t.o.m. arbetsgivaravgifter. Skall beslut härom tas i riksdagen, eller skall man överlåta dem till överstatliga organ? Jag förstår inte den moderata logiken på denna punkt. Det vore intressant att få en ideologisk redogörelse för hur ni ser på dessa frågor. Ni vill dessutom överlåta ramarna för samhället i dess helhet till överstatliga organ. I vår reservation krävs att inte vare sig den formella eller reella beskattningsrätten till någon del skall överlåtas till regering eller myndigheter. Så långt är ni med. Men vi vill också tillägga: till överstatliga organ. Varför vill ni inte göra det? Är det för att ni skall gå emot en socialdemokratisk regering som ni avgivit er reservation, eller ligger det någon ideologisk grundtanke bakom den?

Herr talman! Det tillägg som miljöpartiet har gjort i sin reservation beror ju på dess intensiva hat och motstånd mot en gemensam marknad. Vi avhänder oss inte beskattningsrätten, om vi en gång i framtiden kommer med i den gemensamma marknaden och efter överenskommelser med andra EG-länder kommer att få exempelvis en mervärdeskatt som är anpassad till vad andra länder har. Danskarna håller just nu på att försöka anpassa sig till EG:s mervärdeskattebestämmelser, men märk väl att det är riksdagen som här i Sverige som beslutar på en sådan punkt. Men man kommer, liksom i så många andra fall, att tvingas anpassa riksdagsbesluten till hur det ser ut i omvärlden. Just nu pågår en skatteutredning, som har framtvingats därför att länder i vår omvärld sänker sitt skattetryck. Vi kan inte följa med och konkurrera med de länderna om vi har ett skattetryck som avsevärt skiljer sig från deras. Samma sak kommer det så småningom att bli med den indirekta skatten. Detta innebär alltså inte att riksdagen avhänder sig beskattningsrätten.
Herr talman! För tydlighetens skull yrkar jag än en gång bifall till reservation nr 3. Nej, det är inte hat till EG som gör att jag reserverar mig, utan jag är ute efter någon sorts principiell debatt. Moderaterna har i en reservation mycket hårt — och mycket riktigt — hävdat att den reella beskattningsrätten skall finnas i riksdagen. Det är den debatten jag vill föra. Vad är då logiken när moderaterna samtidigt mer än gärna vill lämna över den reella, om än inte den formella, beskattningsrätten till överstatliga organ? Det är vad det handlar om. Jag tog upp tråden med tanke på den tidigare moderatens inlägg om en klar, konsekvent linje, och jag förstår det fortfarande inte, om jag skall vara ärlig.
Herr talman! Jag beklagar om Birger Schlaug inte kunde förstå vad jag sade i mitt yttrande. Jag rekommenderar honom att läsa snabbprotokollet när det så småningom är färdigt. Där framgår det att det ingalunda är fråga om att riksdagen skall avhända sig beskattningsrätten, utan det gäller en framtida överenskommelse med länder som vi är beroende av, i skattefallet som i så många andra fall.
Herr talman! Jag skall med glädje läsa protokollet och citera det i många sammanhang i framtiden — det lovar jag. Är det så att moderaterna tycker att det är viktigare med den formella beskattningsrätten, eller är de ute efter den reella? Det är en viss skillnad. Formellt är det som moderaterna här säger riktigt, men den reella beskattningsrätten kommer ändå att flyttas, inte till regeringen eller till den myndighet som regeringen utser, utan till överstatliga organ. Det är det som är vitsen med EG.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 25 behandlas regeringens förslag till dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cypern. Utskottet har ingenting att erinra mot regeringsförslaget, att det avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande inkomstskatten som Sverige och Cypern har undertecknat den 25 oktober 1988 skall gälla för Sveriges del. I anslutning till propositionen har det naturligtvis väckts en hel del motioner. Moderaterna återkommer med sina motioner om att slopa progressionsklausulen både i detta avtal och i andra avtal. Frågan behandlades så sent som i december 1988, och utskottet har i dag ingen annan uppfattning utan yrkar avslag på reservation nr 1. Sedan har frågan om riksdagens beskattningsrätt tagits upp i ett flertal motioner.

Därför kan oron sägas vara överdriven. När det sedan gäller direktiven till utredningen, kan jag säga att utredningsarbetet nu har kommit så långt att det är ganska klart vartåt det lutar. Det blir naturligtvis inte några som helst sådana ändringar i reglerna att riksdagens beskattningsrätt kommer att ifrågasättas och att den kommer att hänvisas till något annat organ. Dessa frågor kommer att bli prövade av riksdagen. Det sägs redan nu att det är tämligen klart på den punkten, och därför kommer vi om bara några månader att få veta hur det verkligen ligger till, t.o.m. i ett tryckt betänkande. Därför ber jag att få yrka avslag på de två ytterligare reservationerna, nr 2 och 3, och bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är märkligt att utskottsmajoriteten, som har accepterat kravet att regeringen alltid bör höra riksdagen i frågor som rör beskattningsrätten, samtidigt godtar kommittédirektiv som synes kunna leda till utökade normgivningsbefogenheter när det gäller indirekta skatter för regeringen och riksskatteverket. Utökade normgivningsbefogenheter leder förvisso inte till att man slår vakt om riksdagens beskattningsrätt. Hur kan utskottsmajoriteten då godta detta, när konstitutionsutskottet i sitt enhälliga yttrande säger att någon delegering av normgivningsmakt när det gäller annan skatt än tull inte kan komma i fråga? Jag skulle vilja få ett svar från Torsten Karlsson på den punkten.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
Menar ni att den reella och den formella beskattningsrätten skall ligga i detta parlament eller någon annanstans?
Herr talman! Det framgår klart av utskottsbetänkandet att skatteutskottet för sin del inte har någon annan uppfattning i denna fråga än den som konstitutionsutskottet har uttalat. Frågan gäller alltså ett dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cypern, och vi kanske inte behöver blanda in EG-frågan i någon större omfattning.

Jag kan lugna båda reservanterna med att vi snart kommer att få erfara att resultatet blir detta.
Herr talman! Det står i direktiven till kommittén som utreder den indirekta beskattningen att man har att överväga förutsättningarna för att ge regeringen och riksskatteverket vissa utökade normgivningsbefogenheter i fråga om den indirekta skatten. Nu säger Torsten Karlsson att det inte blir tal om det. Då hade det varit logiskt att inte yrka avslag på vår reservation nr 2, utan att i stället yrka bifall till den.

Herr talman! Betänkande TU11 handlar om anslag till transportstöd, ersättning till lokal och regional persontrafik och kostnader för visst värderingsförfarande. Jag skall omedelbart yrka bifall till den reservation i detta betänkande som har undertecknats av moderater, nämligen reservation 6 som handlar om anslaget till transportstöd. Vi föreslår, utan att motivera förslaget särskilt mycket, att man skall minska transportstödet med 10 milj.kr. Men jag vill gärna säga att jag tycker att den transportstödsdel som utgörs av persontransportstöd är mycket onödig och dessutom felaktigt utformad. Från början hade man avsatt 25 milj.kr. till persontransportstöd. Åtgången uppgick till 5 milj.kr., varför man kan fråga sig varför det inte gått åt mer pengar till persontransportstödet. Förmodligen är förklaringen helt enkelt den att företagen inte har efterfrågat persontransportstöd. Utformningen av stödet är också egendomlig. Det går till viss uppdragsverksamhet och viss industri och det gäller tjänsteresor till eller ifrån Stockholm. Då är att märka att det finns en sorts sträckrabatt inom varje kommunikationsslag. De grupper som kan utnyttja persontransportstödet har sannolikt ganska god råd att betala tjänsteresorna. Utformningen är krånglig, reglerna är snåriga, och jag skulle vilja säga att det är ineffektivt använda pengar. Det finns en geografisk och procentuell avgränsning i landet, i olika län, och åtgången är som sagt 5 milj.kr. Utskottet skriver på flera ställen i betänkandet att man måste försöka begränsa kostnadsutvecklingen. Vi vill gärna hjälpa till med detta, varför vi föreslår en besparing med 10 milj.kr. i förhållande till regeringens förslag. Jag yrkar alltså bifall till reservation 6 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Av de 356 milj.kr. som anslås i detta betänkande går 298 12 april 1989 milj.kr. eller 83 96 till transportstöd till Norrland. Detta är ett betydelsefullt och för många av företagen livsviktigt bidrag för att kunna konkurrera med andra och mer centralt belägna företag. Ibland har jag dock en känsla av att stödet lätt glöms bort, när man talar om stödet till Norrlandsregionen. Av dessa 298 milj.kr. är 10 milj.kr. avsatta för persontransportstöd. Andelen var från början större, men på grund av både krångliga och restriktiva regler har stödet inte kunnat utnyttjas. Jag håller med Görel Bohlin om att reglerna från början inte var bra. Nu har man ändrat dem och en viss utvidgning av bestämmelserna har skett. Transportrådet bedömer ändå att 10 milj.kr. kommer att räcka. Det tror vi i folkpartiet också, även om man gör den befogade ändring som vi har föreslagit i flera år, nämligen att stödet även ges till egenföretagares resor. Görel Bohlin säger i sin motivering för att man inte skall ge något stöd alls att det rör sig om stora företag som har råd att betala resorna. Men vi vill stödja de små företagen, framför allt dem som befinner sig under uppbyggnad. Där finns det kanske bara en anställd, nämligen egenföretagaren. Nu gäller ju resorna bara för anställd, så det finns inte någon att ge bidrag till. Att det har varit ett så dåligt utnyttjande har, enligt en utredning som en kollega till mig, Ulla Orring, har gjort, berott på att reglerna ofta har varit så krångliga att företagen inte har haft kapacitet att ansöka. I folkpartiet tycker vi att det är ganska obegripligt att såväl socialdemokraterna och vpk som moderaterna inte vill vara med och stödja den satsning på småföretag och entreprenöranda som det här är fråga om. Vi som var med på riksdagsbesöket i Norrbotten förra året fick uppleva att förändringen av Norrbottens näringsliv mot mer småskaligt företagande hade kommit i gång men att olika former av stöd och uppmuntran fortfarande behövdes. Ett sådant stöd är bidrag till transportkostnaderna, och det gäller både tillverkning och persontransport. Men många av företagen uppe i Norrland, speciellt i Norrbotten, är ju i dag inte uppbyggda som tillverkningsföretag utan som tjänsteföretag. Då bör också bidraget komma egenföretagaren till del. Riksdagens revisorer skall nu se över hur persontransportstödet fungerar. Likaså finns frågan med i den regionalpolitiska utredningen. Jag hoppas att detta är sista gången som vi i folkpartiet behöver yrka bifall till en reservation idet här sammanhanget — nästa år bör stödet omfatta även egenföretagarna. Herr talman! Det är i år 10 år sedan riksdagen antog en lag och uttalade en klar målsättning för handikappanpassning av kollektivtrafiken. Då borde väl en handikappad i dag kunna resa kollektivt ganska obehindrat, men så är det tyvärr inte. Normer och regler har visserligen i stor utsträckning arbetats fram. Det nya som byggs är nästan alltid handikappanpassat, men mycket, ja det mesta, återstår ännu, särskilt i vad gäller de vanligaste transportmedlen i kollektivtrafiken, nämligen tåg och buss. Folkpartiet begär därför att en översyn görs av hittills genomförda åtgärder, så att man får en bättre bild av var resurserna skall satsas framöver. Vi vill också att det även nästa budgetår, liksom innevarande, anvisas ett särskilt anslag på 50 milj.kr. för handikappanpassningen. Detta är särskilt 157 angeläget, eftersom vissa län, däribland tyvärr också mitt eget, inte har hunnit med att upprätta den plan över prioriterade projekt som skulle vara transportrådet till handa i februari i år. Kommunerna och länshuvudmannen hade bara kapacitet att gå igenom energioch miljöåtgärder samt vissa andra investeringar i kollektivtrafiken. Det är mycket beklagligt att handikappanpassningen än en gång har kommit på efterkälken. Det är likaså beklagligt om man vid en behovsinventering som just nu pågår på olika ställen knappast har möjlighet att få någonting tillgodosett, om inte ett belopp anvisas även för nästa år. 50 milj.kr. räcker en bit, men vi skulle önska att det vore mer. Jag yrkar därför bifall till reservation 7.

Herr talman! Från centerns sida har vi tidigare hävdat att transportrådet bör avskaffas. Denna uppfattning har inte fått gehör i riksdagen. Dessutom har rådet fått delvis nya arbetsuppgifter, bl.a. till följd av 1988 års trafikpolitiska beslut. Eftersom det alltså finns en stabil majoritet här i kammaren för att transportrådet skall finnas kvar, anser vi att det är viktigt att rådet tillförs erforderlig kompetens på miljöområdet. Den förestående översynen av transportrådets organisation som nu anmäls i budgetpropositionen bör därför ske med bl.a. den utgångspunkten. En förstärkning av miljökompetensen är nödvändig, eftersom just trafiksektorn innebär mycket stora miljöproblem. Det saknas i dag relevanta beräkningsmodeller för fullständiga samhällsekonomiska analyser av olika investeringar inom trafiksektorn. Rent allmänt kan man påstå att miljökostnader och miljövinster inte ges en tillräcklig tyngd då exempelvis lönsamheten av investeringar i nya järnvägar undersöks. Eller då beslut om upphandling av icke-kommersiell lönsam tågtrafik skall ske. Enligt centerns synsätt är det mycket viktigt att miljövinsterna, eller i förekommande fall miljökostnaderna, vägs in på ett fullgott sätt i dessa typer av beslut. Därför anser vi att transportrådet skall ges i uppdrag att ta fram en ny modell för beräkningar av den samhällsekonomiska nyttan av olika investeringar och vid beslut om upphandling av järnvägstrafik. Herr talman! Från anslaget Transportstöd för Norrland m.m. bekostas bl.a. ett persontransportstöd. Detta stöd omfattar emellertid endast anställdai företag inom den aktuella regionen. Centern, som värnar om småföretagen och egenföretagarna, anser det som självklart att reglerna om persontransportstöd även skall omfatta egenföretagarnas egna tjänsteresor. Slutligen har vi i reservation nr 9 tagit upp stödet till skärgårdstrafiken. Riksdagen beslutade 1986 att stödet till skärgårdstrafiken skulle avvecklas. Det var ett stöd som då utgick med 35 70 av den bidragsgrundande kostnaden. Som vi har framhållit i vår motion är det en hög kostnad för många skärgårdskommuner. Med tanke på att det ofta är fråga om svaga kommuner är det viktigt att stödet återigen införs. Detta begär vi i en motion. Herr talman! Med det jag nu har sagt vill jag yrka bifall till reservationerna 2, 3, 4 och 9.

Herr talman! Transportrådet och dess manövrer i trafikpolitiken har diskuterats i åratal. Anledningen är inte progressiva och miljövänliga insatser, utan det motsatta. Transportrådet har ofta gått i spetsen för järnvägsnedläggningar, bussprioriteringar och till försvar för ökad landsvägstrafik. Att det dessutom förekommer självsvåldiga utspel och initiativ från generaldirektören herr Norrbom själv, som gett sken av att ha hela rådets styrelse bakom sig, säger oss två saker. Dels måste det vara fel på en statlig oganisation som tillåter sådana manövrer och sådan maktutövning, dels menar jag att det avslöjar en flathet från transportrådets styrelseledamöter, som ser sig överkörda gång på gång. Ett exempel som Olle Östrand också känner till är den sjöfartspolitiska utredning som påstås handla om Sveriges beredskap på området, men som mynnar ut i förslag om ett svenskt s.k. öppet register. Förslaget, som strax före utredningen avvisades av majoriteten i riksdagen, är ett hån mot allt vad arbetsrättslig lagstiftning heter. De i styrelsen som företräder ett par av riksdagspartierna har svurit sig fria och säger att de inget visste om denna utredning. Sedan lång tid tillbaka agerar också generaldirektören för transportrådet för att locka länstrafikansvariga och kommuner att ta emot stöd som innebär nedläggning av ytterligare järnvägsbanor. Han agerar i praktiken både mot länsjärnvägar och stomjärnvägar, och han uppmuntrar till ökad busstrafik. Det här sker i strid mot uttalanden och förslag och satsningar på miljövänliga och spårbundna trafikslag, som de folkvalda så många gånger gett uttryck för. Blekinge kustbana är ett exempel där transportrådet och SJ agerat mot förra årets överenskommelse mellan regeringen och vpk samt mot riksdagsbeslutet om klassningen av Blekinge kustbana. Transportrådets arbetsmetod är att splittra de länstrafikansvariga genom att erbjuda en viss summa pengar som ett slags rådrumsanslag. Det är ett nytt begrepp, som herrar generaldirektörer infört och som skall ge sken av att det gäller en bana i dödsryckningar, vilket inte alls stämmer med sanningen och de utredningar som andra har gjort. Jag vet genom egna iakttagelser också att samma taktik används för att få länstrafikansvariga i Kopparbergs län på fall. Claes-Eric Norrbom vill skvätta ut några miljoner för att slippa se trafik på riksintressanta och regionalt viktiga banor till Sälen och Mora. Trafikutskottets resa i länet i måndags och tisdags var verkligen lärorik i många avseenden, eftersom de flesta aktörerna fanns på plats. Herr talman! Vpk vill avskaffa transportrådet, och tillsammans med miljöpartiet föreslår vi ett nytt statligt verk för transporthushållning och miljövänliga transporter. Jag yrkar bifall till reservation nr 1 till trafikutskottets betänkande nr 11. Handikappanpassning av kollektivtrafiken är en annan viktig fråga som grovt har försummats under transportrådets inflytande. Detta har också de direkt berörda handikapporganisationerna framfört sedan lång tid, och vpk har lika länge skrivit motioner i detta viktiga ämne. Det behövs dessutom mer pengar om riksdagens tidigare löften skall infrias. Den gemensamma reservationen nr 7 gäller detta och jag yrkar bifall till den. Genom reservation nr 8, som jag också yrkar bifall till, vill vi tillsammans med miljöpartiet satsa betydande belopp på de mest miljövänliga kollektivtransporterna för att lösa städernas trafikoch miljöproblem. Det behövs statliga medel i denna storleksklass om kommunerna skall mäkta att göra rejäla satsningar på eldriven spårbunden trafik. Till sist, herr talman, vill jag också yrka bifall till centerns reservation nr 9 om stöd till skärgårdstrafiken. Förslaget ligger helt i linje med vpk:s politik.

Herr talman! Miljöförstöringen ökar i vårt land, liksom i världen i övrigt. Ständigt får vi klara och tydliga besked om det från forskare världen över. Alla är eniga om att en starkt bidragande orsak till den otäcka och framtidshotande utvecklingen är den växande bilismen. Detta har påtalats under många år, och larmrapporterna har knappast kunnat undgå någon. Trots detta har inte transportrådet reagerat. Transportrådet har fortsatt med den verksamhetsinriktning som gynnat fortsatt tillväxt av bilismen, långtradartrafiken och flygtrafiken. Man har fortsatt att undvika storsatsningar på den miljövänliga järnvägstrafiken. Ja, man kan gott säga att transportrådet över huvud taget inte har reagerat på det som håller på att ske på miljöns område. Därför anser vi i miljöpartiet att vi inte längre vågar lita på transportrådet och yrkar på att det avvecklas.

Det finns ett ordspråk som säger att snålheten bedrar visheten. Det ordspråket skulle kunna tillämpas på hur man löst storstädernas trafikproblem. När jag växte upp här i Stockholm fanns det spårvagnar som så småningom kompletterades med trådbussar. Sedan byggdes tunnelbanenätet ut, och då skrotade man alla spårvagnar och trådbusslinjer dels för att bereda plats åt trafiken, dels för att dessa inte skulle utgöra något hot mot tunnelbanans lönsamhet. I dag vet vi bättre. Det var fel att lära folk att ta bilen till jobbet, för det var vad det i praktiken innebar. Nu står vi inför den svåra pedagogiska uppgiften att lära folk att åka kollektivt igen. Tyvärr har storstäderna med Stockholm i spetsen sedan länge vuxit ur tunnelbaneoch pendeltågskostymen. Hur många tunnebanevagnar som än sätts in och hur många pendeltåg som än byggs kommer ändå inte alla resenärer att få rum på spåret. Att bygga nya tunnlar är för dyrt och tar för lång tid. Det är billigare och enklare att återinsätta trådbusstrafiken, bygga nya spårvagnsleder och införa minibusstrafik i storstäderna. Vi i miljöpartiet anser alltså att det är dags att återinföra eldriven miljövänlig kollektivtrafik i städerna. Under en tioårsperiod anser vi därför också att staten bör hjälpa kommunerna ekonomiskt med detta och har yrkat på att 15 miljarder anslås för detta Sedan vill jag fråga varför i hela fridens namn Ånge kommun inte är 12 april 1989 inräknad i det stödområde där transportstöd utgår. Jag är glad åt att Martin Olsson från centerpartiet i sin motion T901 pekat på detta missförhållande, och jag hoppas att han liksom jag upprörs över den motivering som angivits för avslag på motionen, nämligen att det är önskvärt ”att begränsa kostnadsutvecklingen för transportstödet”. Det låter som om Ånge var en fruktansvärt stor kommun med massor av människor. Så är det inte. Jag tror inte att det är så många själar där som skulle göra anspråk på transportstödet, och jag tror inte att det är någon stor besparing man gör. Jag tycker att Ånge bör inräknas bland de kommuner som skall ha transportstöd. Jag yrkar därför bifall till reservation 5. Förutom till de reservationer som jag redan yrkat bifall yrkar jag också bifall till reservation 7, som gäller handikappanpassning av kollektivtrafiken. Det är ju ganska underligt att inte denna anpassning sedan länge fullföljts. Jag yrkar också bifall till reservation 4, som gäller persontransportstöd till egenn-företagare m.m. Självfallet bör egenföretagarna bedömas som alla andra företagare. Innan jag avslutar mitt anförande vill jag kommentera moderaternas yrkande att man skall spara in 10 milj.kr. på minskat transportstöd till Norrland — kanske för att finansiera ytterligare motorleder i Skåne eller längs västkusten. Vad vet jag, som Kurt Olsson säger. Nog är väl detta en futtig markering mot en landsända som försett Sverige med billig vattenkraft under alla dessa år? Nog är det småaktigt mot den landsända som svarar för exportintäkter till Sverige vida överstigande Volvos och Saabs? Jag tycker att motionärerna skall fundera över om det faktiskt inte är så att den norrländska industrin och elförsörjningen givit landet mer än tio miljoner. De borde vara tacksamma för att inte Norrland gör anspråk på full kompensation från resten av landet för sitt bidrag till nationalförsörjningen. Jag vill sluta detta anförande med att yrka bifall till alla de reservationer i vilka miljöpartiet är delaktigt.

Herr talman! Jag skall be att något få kommentera reservationerna. Men låt mig först, liksom utskottet har gjort, mycket skarpt reagera mot påståendet i vpk:s partimotion att transportrådet under året befäst sin ställning som reaktionär kraft i den svenska transportpolitiken. Liknande tongångar förs fram i miljöpartiets partimotion, där man framhåller att transportrådet verkat för en förstärkning av de miljöskadliga transportsätten, bilism, långtradartrafik och flyg, under åberopande av ekonomiska argument. Jag tycker att det rent ut sagt är kränkande att påstå något sådant om en statlig myndighet, vilket ju transportrådet är. Det är samtidigt ett oförskämt påhopp på transportrådets styrelse, där flera ledamöter tillhör denna riksdag. Transportrådet bedriver ingen egen trafikpolitik, utan de människor som jobbar på transportrådet fullgör på ett mycket lojalt sätt de arbetsuppgifter som de har blivit ålagda av regering och riksdag. De påhopp som görs i dessa motioner blev inte bättre efter Viola Claessons och Hans Lindforss anföran 161 den. Jag kan ha överseende med Hans Lindforss, eftersom han är ny här i riksdagen, men det kan jag däremot inte ha med Viola Claesson. Det anförande som Viola Claesson höll var kränkande gentemot transportrådet och den lojala personal som finns på denna myndighet. Nog sagt om detta. Däremot är det glädjande att kunna konstatera att centerpartiet har ändrat uppfattning när det gäller transportrådets verksamhet. Tidigare har man ju varje år krävt att transportrådet skall avvecklas. I år kräver man i stället att transportrådet skall tillföras ytterligare resurser. Det tycker jag är bra, men eftersom en särskild utredare håller på att se över rådets verksamhet, anser jag att vi bör avvakta resultatet av hans arbete innan vi vidtar några förändringar. När det gäller frågan om samhällsekonomisk beräkning är det transportrådet som har till uppgift att utarbeta gemensamma planeringsförutsättningar för transportsektorn, vilka i sin tur skall ligga till grund för den långsiktiga investeringsplanering som de olika trafikverken har till uppgift att utföra. Ett av de centrala målen i den planeringen är att transportsystemet skall utvecklasi en riktning som främjar miljön och hushållningen med naturresurserna. När det gäller persontransportstödet är det riktigt som Görel Bohlin sade att anslaget inte har utnyttjats i full utsträckning. Men det är inte samma sak som att vi skall avskaffa persontransportstödet. Detta stöd har tillkommit för att underlätta för företagen med tanke på de långa avstånden i stödområdet. I stället har nu reglerna liberaliserats för att det skall gå lättare att utnyttja persontransportstödet. Det har heller aldrig varit meningen att persontransportstödet skall avse resor för egenföretagare. Det är tyvärr mycket svårt att göra en avgränsning av vad som är privatresor och resor i tjänsten för en egenföretagare. Avsikten har varit att persontransportstödet skall gälla anställda. När det gäller förslaget att persontransportstöd borde utgå till Ånge kommun vill jag nu liksom tidigare framhålla att Ånge har ett förhållandevis gott transportekonomiskt läge i vårt land. Får jag så gå över till handikappanpassningen av kollektivtrafiken. Transportrådet genomför för närvarande en utvärdering av resultaten av handikappanpassningen av kollektivtrafiken. Utvärderingen skall belysa de resultat som uppnåtts vad gäller de handikappades möjligheter att resa och hur dessa möjligheter utnyttjats. Vidare kommer utvärderingen att belysa de sociala, ekonomiska och trafikpolitiska konsekvenser som uppkommit. I samband med förra årets trafikpolitiska beslut anvisades 50 milj.kr. till bidrag för handikappanpassning av fordon och terminalanläggningar som används i lokal och regional kollektivtrafik. Ansökningstiden för bidragen har nyligen gått ut. Jag förutsätter att regeringen noga följer hur bidraget utnyttjas och för riksdagen redovisar resultatet av sina bedömningar. I samband därmed får det avgöras om andra typer av stimulanser för handikappanpassning bör införas. Vpk och miljöpartiet föreslår också att ytterligare 500 milj.kr. skall anslås för att utveckla eldriven kollektivtrafik nästa budgetår. Det är att ta i! Det är också viktigt att framhålla att dessa medel kan användas till andra miljöåtgärder än övergång till eldrift, exempelvis åtgärder på dieselbussar. Detta är viktigt att framhålla, eftersom eldrift endast kan bli aktuell att använda i vissa kommuner, alltså storstadskommuner, medan dieselbusstrafik finns över hela landet. Så till sist stödet till skärgårdstrafiken. Statsbidraget till denna typ av trafik är avvecklat sedan en tid tillbaka. Och eftersom de kommunala trafikhuvudmännen i länen har ansvaret för lokal och regional kollektivtrafik, är det huvudmännen som närmast får ta ställning till ett sådant stöd. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Olle Östrand anser nu att det jag här har sagt är både kränkande mot transportrådet och oförskämt mot transportrådets styrelse. Det är ju synd att Olle Östrand — som, om jag inte tar helt fel, fortfarande sitter i transportrådets styrelse — inte går in på de konkreta frågor som jag tagit upp och som varit utgångspunkten för min kritik mot transportrådet och dess agerande. Jag skulle vilja fråga Olle Östrand om han har läst Jan Du Rietz” bok Den totala urspårningen. Hittills har inget av de påståenden som han där gör om herr Norrbom och transportrådet dementerats eller motsagts, varken av någon i transportrådets styrelse eller av generaldirektören själv. Denne har däremot vid en intervju för tidningen Statsanställd, när han blev tillfrågad om innehållet i boken, sagt: Vilken bok? Därmed var det samtalet avslutat i vanlig Norrbomsk anda. Jag har inte här hängt upp min kritik på det som står i en bok utan på sådant som jag själv, vpk och även andra partier har haft anledning att titta på i samband med riksdagsarbetet. Jag skall igen ta upp några av de förslag som Olle Östrand inte ville kommentera. Först, herr talman, kanske jag skulle säga att jag står för varje ord som jag har uttalat i form av kritik, och sedan får Olle Östrand naturligtvis betrakta det på vilket sätt han vill. Ett exempel som jag tog upp var att transportrådet signerade en rapport som styrelsen i transportrådet inte kände till och som mynnade ut i förslaget om ett öppet register. Ett annat konkret fall som jag tog upp gällde Blekinge kustbana, där transportrådet eller herr Norrbom och SJ-chefen har förhandlat med myndigheter som om det var en länsjärnväg, när vi tillsammans med regeringen har beslutat att det skulle bli en stomjärnväg.

Herr talman! Olle Östrand är glad att centern ändrat inställning till transportrådet. Då är det nog viktigt att klargöra att anledningen till att vi inte längre kräver dess avskaffande — och det sade jag — är att det i och med förra årets beslut fick en hel del arbetsuppgifter. Vi måste ha någon organisation som utför dem, och så länge vi inte uttalar att någon annan skall göra det har vi accepterat transportrådet. Vi är fortfarande kritiska till mycket av vad transportrådet gör. Det kan ju inte ha undgått Olle Östrand att mycket av den negativa inställning som folk har fått till nedläggningen av järnvägar har berott på det sätt på vilket transportrådet skött det. Sedan vill jag säga att man inte bara skall skjuta på transportrådet. Naturligtvis har det också stor betydelse hur mycket pengar transportrådet haft till sitt förfogande. Vii centern har dragit konsekvenserna av det. När de frågorna kommer upp i debatten kommer vi att föreslå mer pengar, för att man skall kunna ha mer att prata med bl.a. länsbolagen om. Tar Olle Östrand kontakt med länsbolagens företrädare ute i landet tror jag nog att han skall finna att man där är ganska kritiskt inställd till transportrådet och det sätt på vilket det behandlar och handlägger en del frågor. Men det är som sagt inte bara transportrådets fel, utan det beror också på hur mycket de har att röra sig med, och det kan ju Olle Östrand mycket väl påverka, om han bara vill.

Herr talman! Jag och mitt parti har den uppfattningen att persontransportstödet är orättvist, inte efterfrågat — det har ju bevisats — och ineffektivt. Det värsta är att det nog aldrig kan bli effektivt. Det går helt enkelt inte. Jag blir inte alls förvånad om riksdagens revisorer eller den regionalpolitiska utredningen också kommer fram till det som vi skulle vilja föreslå, nämligen att man skall använda pengarna bättre. Vad är det som gör att en region har en god tillväxt, att det går bra i en region? Förutsättningarna för näringslivet är bl.a. bra kommunikationer och ett bra utbildningsväsende. Men det handlar inte om stödåtgärder utan om att åstadkomma goda förutsättningar för näringslivet. Både på tåg och på flyg har man ett rabattsystem. Det är mycket billigare att åka många kilometer. Det blir alltså billigare per kilometer om man åker långa sträckor. Det är bättre att på det sättet bygga in ett effektivare rabattsystem i kommunikationerna. orolig för att en viss typ av stödåtgärder kan få motsatt effekt. Jag vill alltså avvakta resultatet av framför allt den regionalpolitiska utredningen men även av riksdagens revisorers granskning. Sedan får vi se om vi kan stödja de förslagen.
Herr talman! Olle Östrand och jag har diskuterat de här frågorna flera tidigare år. Olle Östrand säger alltid att man inte kan ha det här persontransportstödet därför att man inte kan göra avgränsningen mellan egenföretagarens privata resor och affärsresorna. Jag hoppas bara, Olle Östrand, att man kan göra det i den vanliga bokföringen, att revisorn har ögonen på detta om man nu inte själv har det. I så fall skulle det gå lika bra att göra det också här. Jag vill inte heller förutsätta ohederlighet — jag vill hellre förutsätta entreprenörsanda och driftighet hos den som har startat ett eget företag. Görel Bohlin vill avvakta resultatet av utredningen och riksdagens revisorers granskning. Det tycker jag också skall bli mycket intressant, men det kan ju dröja innan det leder till något resultat. Görel Bohlins kollega från — Prot. 1988/89:95 Norrbotten, Erik Holmkvist, har många gånger här i kammaren betonat hur — 12 april 1989 betungande reskostnaderna från övre Norrland är, även med de goda kommunikationer som finns. Goda kommunikationer är ju en sak, priset en annan. Han skulle nog, tror jag, kunna intyga att många skulle känna sig hjälpta av att få ett stöd för flygbiljetterna söderut; färden behöver ju inte bara gå till Stockholm. Folkpartiet har tidigare försökt att få en annan gräns för stödområdet. Gränsen är inte riktigt bra i dag, men vi har inte upprepat motionen i år. Vi kanske återkommer om det blir ytterligare utlokaliseringar till Bergslagen som också kan innebära att man behöver resa till det området från övre Norrland. Jag minns ett exempel vi hade i en tidigare diskussion. Från Kiruna till Sveg är det lika långt som från Sveg till Malmö. Människor inom den här stora regionen kan också behöva få ett stöd. Olle Östrand sade om handikappanpassningen att vi får avvakta och se hur många ansökningar som kommer in. Jag har hört en siffra på hur många ansökningar som har kommit in, men jag vet inte om den siffran är officiell ännu. Svårigheten i detta sammanhang är att alla län inte har hunnit göra en behovsinventering ännu. Jag hoppas verkligen att de pengar som eventuellt blir över i år kommer att kunna kompletteras med mer pengar. De kommer nämligen inte att räcka. Därför finns det all anledning att stödja folkpartiets motion och redan nu bestämma sig för 50 milj.kr. även nästa år.

Herr talman! Det är med risk för att förlora Olle Östrands välvilliga syn på mig som jag upprepar att vi i miljöpartiet verkligen vill avveckla transportrådet. Vi tycker inte att det riktigt har skött miljön och tagit tillräckliga miljöhänsyn vid sitt agerande. Jag tvivlar inte alls på att man inom transportrådet är lojal mot de direktiv man har fått, men man skulle ha visat litet större aktivitet då man såg och hörde vad som höll på att hända. Kanske är ledamöterna litet för lojala. Om Olle Östrand har rätt är det väl regeringen som bär ansvaret, för den har ju givit direktiven. Jag kanske hackar på fel grupp av människor. Jag vill också säga några ord om Ånge som vi diskuterade här. Jag fick höra att den orten har ett gott transportekonomiskt läge i det här landet. Det är väl snart det ända goda man har kvar. Människorna i Ånge är värda att också kunna få ett transportstöd trots sitt läge när alla andra orter i Norrland har fått det. Till moderaterna vill jag säga att jag har uppfattningen att det är mycket som är orättvist här i världen. Jag tror ändå inte att man kan få en orättvisa korrigerad genom att tillföra en ny orättvisa. Detta om transportstödet till Norrland.
Herr talman! När det gäller persontransportstödet, Görel Bohlin, är det bara att konstatera att vi inte är överens. Jag ser litet annorlunda på stödet än vad moderaterna gör. Jag uppfattar inte stödet som någon form av stöd i den bemärkelsen som 165 moderaterna gör. Jag uppfattar godstransportstödet och persontransportstödet som ett medel att utjämna skillnaderna i förutsättningarna att bedriva industriell verksamhet i olika delar av landet. Om man, Hans Lindforss, inte får gehör för sin politik här i riksdagen, då är det ju ändå här i riksdagen som man skall försöka att få en förändring till stånd. Man skall inte i stället hoppa på, så att säga, den myndighet som lojalt ställer upp och fullgör de beslut som vi har fattat här i riksdagen. Det är det som miljöpartiet har gjort, tyvärr. Jag beklagar det, Hans Lindforss. Viola Claesson gör på precis samma sätt. Vpk får nämligen inte gehör för sin i många fall reaktionära politik. När ni inte får det hoppar ni i stället på transportrådet, för det passar så bra. Det är det som jag tycker är så ohederligt i det här sammanhanget. Transportrådet fullgör nämligen de uppgifter som vi har ålagt det. Viola Claesson nämner med exempel att transportrådet inte gör så. Hon tar som exempel frågan om ett internationellt fartygsregister. För mycket kort tid sedan fick Viola Claesson svar på den frågan av kommunikationsminister Georg Andersson. Ändå påstår hon att transportrådet har föreslagit ett internationellt fartygsregister. De facto är det så med utredningar att de utreder olika alternativ, men det viktiga är ju slutprodukten! Den behandlades av transportrådets styrelse, och den innehåller inget förslag om ett internationellt register. Detta vet Viola Claesson mycket väl, men lika fullt står hon i denna kammare och försöker bevisa motsatsen. Detta bevisar än en gång ohederligheten i vpk:s mycket fula påhopp på transportrådet och dess styrelse.
Herr talman! Olle Östrand sade att han uppfattat persontransportstödet som ett sätt att utjämna skillnaderna i förutsättningar att bedriva industriell verksamhet. Jag förstår att det är hans avsikt med stödet, men om detta är avsikten så är persontransportstödet bortkastade pengar. Det är nämligen fullkomligt ineffektivt, och detta kan man läsa i betänkandet t.o.m. Om vi ser historiskt på saken så skall vi finna att det är på det sättet. Jag hoppas att man i den regionalpolitiska utredningen kommer att finna andra och bättre lösningar. Vi har ju sparat 10 milj.kr. åt den regionalpolitiska utredningen som den kan snegla på. Persontransportstödet är fel utformat, ger fel effekt och är orättvist. Kom med ett annat förslag!

Herr talman! Olle Östrand sade att det är här i riksdagen som man skall arbeta för att få förändringar till stånd. Jag är ny här i riksdagen, men jag trodde ändå att det var det som jag höll på med. Jag vet inte om jag har uttryckt mig oklart, men jag vill ha gehör för en avveckling av transportrådet. Vi vill ersätta det med ett nytt verk med helt andra direktiv än dem som transportrådet har. I de nya direktiven skall miljöhänsynen väga mycket tungt. Det är det som jag har pläderat för.
Herr talman! Tydligen är det på det sättet att Olle Östrand anser att det är — 12 april 1989 att föra reaktionär politik att föreslå inrättandet av ett statligt verk som skulle ta hand om transporter som är av ett helt annat slag och ett bättre slag och som skulle vara ett hushållningsverk för transporter. Är det så Olle Östrand uppfattar de politiska förslag som läggs här i riksdagen är det näst intill omöjligt att föra en vettig debatt över huvud taget. Så åter till de konkreta exempel som vi äntligen fick Olle Östrand att vara med och diskutera alldeles nyligen. Det exempel som jag tog upp handlade om ett öppet register. Transportrådets ledamöter, av vilka jag träffade några, blev när det blev känt att man i transportrådets namn signerat en rapport om ett öppet register bestörta och sade att de inte kände till att detta hade gjorts. De svor sig fria. Jag kanske har fattat helt fel, herr talman — det kanske var så att Olle Östrand hade varit med och gett direktiv till en utredning som handlade om Sveriges beredskap på sjöfartsområdet och som också skulle mynna ut i ett förslag om ett öppet register? Det vore bra om Olle Östrand ville bekräfta eller dementera det jag nu säger. Den andra konkreta uppgiften handlade om Blekinge kustbana.

Var det transportrådet eller regeringen, hela transportrådets styrelse eller herr Norrbom? Det är faktiskt ganska viktigt, kanske särskilt för blekingeborna, att få detta klarlagt.
Herr talman! Jag kan upplysa Viola Claesson om att jag inte längre sitter i transportrådets styrelse. Sedan vill jag helt kort upprepa en gång till, att är det så att miljöpartiet och vpk inte får igenom sina förslag här i riksdagen så är det här i riksdagen ni skall försöka få en förändring till stånd. Ni skall inte som dåliga förlorare hoppa på lojalt arbetande människor i en statlig myndighet.

Herr talman! Jag skall hålla mig till ämnet, transportrådet. I trafikutskottets betänkande nr 11 heter det: ”Utskottet vill dock med största skärpa avvisa de påståenden om transportrådet som görs i motionerna T223 och T258 .” Detta gör man utan att på något sätt argumentera mot motionerna. Det är inte utan att jag kommer att tänka på det gamla uttrycket ”argumenteringen svag — höj rösten”. Vi vågar nämligen från miljöpartiets sida vidhålla att transportrådet 167 konsekvent försummat att väga in miljömässiga och ekologiska synpunkter i sina ställningstaganden. Jag skulle vara mycket intresserad av att från utskottsmajoriten få höra något exempel på förslag från transportrådets sida som motiverats med hänsyn till miljön. Det är ju inte så att varje statligt verk mekaniskt utför vad riksdagen har beslutat. Det är trots allt tillåtet för ett statligt verk och dess generaldirektör att tänka själva och allsidigt belysa de problem man sysslar med. Nu är det dock inte av detta skäl som vi i miljöpartiet vill avskaffa transportrådet. Man kan ju i princip inte anklaga transportrådet för att det lojalt följt de målsättningar för trafikpolitiken som regering och riksdag har fastställt. Man kan däremot anklaga transportrådet för att vara mera katolskt än påven själv. Inom miljöpartiet har vi ett motto: ekologisk politik är god ekonomi. Det är mot denna grundsats som regeringen och den hittillsvarande riksdagsmajoriteten har brutit. Det har saknats effektiva åtgärder för att rejält minska transporterna och trafiken på landsväg och i luften till förmån för de miljövänliga och energisnåla transportsätten båt och tåg. Ingen som helst åtgärd har vidtagits för att förhindra att trafiken ökar sina koldioxidutsläpp, trots riksdagsbeslutet för snart ett år sedan att utsläppen av CO; inte får öka. Flygbensin är fortfarande skattefri, trots att vi lade fram förslag i motsatt riktning redan i höstas. I dessa de yttersta av dagar hör vi dessutom att socialdemokraterna anser att kollektivtrafikens resor skall beläggas med moms - för att ytterligare minska kollektivtrafiken och gynna den individuella biltrafiken, antar jag. Olle Östrand anser att vad vi har sagt om transportrådet är kränkande. Det ger mig anledning att säga att socialdemokraternas trafikpolitik är kränkande för miljön — och det är en mycket farlig kränkning. Exemplen framgår av våra trafikmotioner. Transportrådet har hela tiden varit ett lydigt redskap för en ekologiskt förkastlig politik, som främjat kortsiktiga ekonomiska mål på den långsiktiga välfärdens beskostnad. När har exempelvis transportrådet vägt in skogsdöden i sina kalkyler, eller de välfärdsförluster som uppstått för de människor som saknar bil den dag då tåget läggs ned eller kollektivtrafiken på annat sätt försämras? Anledningarna till att vi i miljöpartiet vill avskaffa transportrådet är två: För det första vet vi att det i varje organisation utvecklar sig en s.k. företagskultur. Vill man ha ett radikalt trendbrott i en organisation, räcker det inte att ge nya direktiv eller byta ut chefen. Organisationen måste göras om från grunden. Det är, som man säger, svårt att lära gamla hundar sitta. För det andra: Vi inom miljöpartiet de gröna vill att transportrådets nuvarande målsättningar helt skall förändras, som Hans Lindforss redan har poängterat. Transportrådets efterföljare skall i fortsättningen hundraprocentigt inriktas på att utreda och genomföra en trafikpolitik som prioriterar ekologiska hänsyn, dvs. energihushållning och miljöskydd. Till detta skall läggas främjande av småskalighet, mångfald och regional utveckling. Därför bör transportrådet ersättas med vad vi har kallat: Statens verk för transporthushållning. De medarbetare inom transportrådet som har intresse och kompetens för att arbeta med dessa nya målsättningar är naturligtvis välkomna till den nya organistionen; de andra kommer väl att söka sig andra arbetsuppgifter. De anslag som avsetts för transportrådet föreslår vi skall tas i anspråk av det nya verket. Naturligtvis skulle mycket litet förändras enbart genom att man inrättar ett sådant verk. Detta förslag måste ses som en del av en helhetssyn på transporter, samhällsstruktur, ekologi och livskvalitet som präglar det alternativ till transportpolitik som framgår av alla miljöpartiets motioner. Med dessa ord, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 1 liksom till Övriga reservationer som bär Roy Ottossons namn.

Jämfört med de tider som utskotten beräknat kan noteras en ökning med bortemot 50 26. Om denna ökning håller i sig måste planeras in ytterligare minst fem arbetsplena under återstoden av riksmötet. Talmanskonferensen vill därför vädja till ledamöterna att begränsa taletiden i sina anföranden. Andra sätt att vinna tid är att i varje ärende endast en talare uppträder för varje parti och att i vart fall inte mer än en ledamot talar för en och samma reservation. Tills vidare har beslutats att anordna ett extra arbetsplenum tisdagen den 25 april kl. 14.30. Vid detta plenum kommer att företas endast en votering. Denna votering inleds kl. 18.00 och avser dels ärenden från kvällen den 20 april, dels de ärenden som har hunnit bli färdigdebatterade tidigare under tisdagen. En ny avstämning kommer att göras efter nästa veckas arbetsplena. Beroende på förhållandena då kommer talmannen att senast vid kammarens avbrott för middagspaus torsdagen den 27 april lämna besked om eventuellt ytterligare nyinsatta arbetsplena i maj och juni.

Sedan en tid tillbaka har talmannen kallat till sammanträde som skall inledas med votering med sammanringningssignaler sex minuter före sammanträdets början. Tanken är att någon ytterligare lång voteringssignal inte skall behövas utan att voteringen skall kunna påbörjas direkt efter det att ärendet föredragits. Jag har velat påminna om detta eftersom det förefaller som om osäkerhet har förelegat om innebörden av nyordningen.